Herr talman! Medbestämmandelagen är ett viktigt instrument för de anställdas medinflytande i arbetslivet. Den ger de anställda möjlighet att mer aktivt ta del i företagets utveckling, och för den enskilde innebär det som regel en större tillfredsställelse i arbetet. Det går att med större kraft hävda arbetslivets sociala mål, och det ökar jämlikheten mellan parter och individer. En positiv följdeffekt av ett aktivt medbestämmande är att maktkoncentrationen motverkas i olika former. Folkpartiet stod i allt väsentligt bakom 1976 års medbestämmandereform. De liberala grundelement som ingår är det anledning att också framdeles slå vakt om. Medbestämmandelagen är en ramlag, som i sin konstruktion förutsatte komplettering med avtal. Så har också skett, först på det statliga och kommunala området och därefter inom kooperationen. Sist, våren 1982, undertecknades ett färdigt utvecklingsavtal mellan SAF och LO/PTK. Nu har drygt tio år förflutit sedan medbestämmandelagen trädde i kraft. Under mellantiden har för övrigt ett uppföljningsarbete skett via en statlig parlamentarisk utredning, nya arbetsrättskommittén . Den tillsattes parallellt med ikraftträdandet och kunde drygt fem år senare avlämna sitt betänkande, ett betänkande som till sidantalet var anslående men vars slutsatser var nog så begränsade. Nu har vi passerat det första decenniet av MBL:s historia. Som redan sagts fann arbetsmarknadsutskottet det rimligt och riktigt att kalla till sig arbetsmarknadsorganisationerna för att ta del av deras erfarenheter av den praktiska tillämpningen. Vi överlade alltså med LO, TCO och SACO/SR. Från arbetsgivaren deltog företrädare för SAF samt för Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Dåvarande inrikesutskottet hade en liknande hearing med dessa organisationer strax före riksdagsbeslutet 1976. Då jag i förhållande till den föregående talaren vill måla mina iakttagelser i mindre grälla färger skulle jag kunna säga så här: MBL:s regler om förstärkt förhandlingsrätt och information ansåg arbetstagarsidan ha varit till gagn för de anställdas medinflytande och engagemang. Låt vara att förväntningarna på reformen har varit klart större än utfallet. Bland annat tog det lång tid att få fram det avtal som skulle komplettera lagen. En annan kritikpunkt var att man anser att man ofta alltför sent kom in i beslutsprocessen för att ha en reell möjlighet att påverka den. Andra problem som påtalades var svårigheten att nå beslutsfattarna i t.ex. koncerner och andra komplexa företag. = SAF framhöll att utvecklingsavtalet varit en positiv faktor, medan de båda kommunförbunden var nog så negativa till motsvarande centrala avtal på den offentliga sidan. Gemensamt ansåg arbetsgivarsidan att organisationstvisterna mellan olika fackförbund är ett växande problem, och man hade den samstämda uppfattningen att den s.k. 200-kronorsregeln borde skärpas. Både Landstingsförbundet och Kommunförbundet gjorde gällande att det föreligger ett olöst problem när det gäller gränsdragningen mot den politiska demokratin, som de båda förbundens styrelser enhälligt begärt redan 1981. Arbetstagarsidan gjorde i denna bedömning den iakttagelsen, att en rimlig avvägning i gränsdragningen hade skett. Vidare kan sägas att de olika företrädarna på arbetsmarknaden ändå var ense om att medbestämmandet efter en inkörningstid fungerat hyggligt. Herr talman! Medbestämmandelagen har kommit för att stanna. Till utskottets betänkande har fogats 17 reservationer, och folkpartiet har medverkat till sex av dem. Det gäller frågan om MBL i förhandlingar och information för småföretagen. Det finns uppenbara problem i umgänget mellan arbetsgivare och arbetstagare på de allra minsta arbetsplatserna. Därför borde regeringen inom ramen för översynsarbetet med de arbetsrättsliga lagarna pröva olika modeller för fullgörandet av förhandlingsoch informationsskyldigheten i mindre företag. Dessa krav har förts fram i ett antal motioner, som följs upp i den första trepartireservationen, nr 4, som jag yrkar bifall till. Den negativa föreningsrätten tas upp i reservation 7. Där påtalas att rätten till arbete liksom den enskildes lagstadgade rättigheter på arbetsplatsen aldrig får göras beroende av huruvida den enskilde arbetstagaren är medlem i en facklig organisation eller inte. Medlemskapet måste alltid vara den enskildes angelägenhet. Den enskildes frihet att välja men också att avstå medlemskap i facklig organisation bör garanteras. I en sådan lagförändring bör även förbud mot organisationsklausuler upprättas. I reservation nr 9 om facklig vetorätt vid entreprenader påtalas att seriösa entreprenörer också kan komma i kläm genom den nuvarande tillämpningen. Inte sällan gäller det enmansföretagen, och i förlängningen kan etableringsfriheten hotas. Påtalade missförhållanden bör undanröjas, och en anpassning i MBL bör ske. Reservation 11 om förbud mot blockad av enmanseller familjeföretag är också bekant från i fjol. Det faktum att parterna på arbetsmarknaden bestämmer vilka stridsåtgärder som skall tillämpas innebär dock ett långtgå ende ansvar. Det är viktigt att vidtagna stridsåtgärder som blockad står i rimlig proportion till det resultat man vill uppnå. Blockad av enmansföretag och rena familjeföretag är en omotiverad stridsåtgärd, som bör utrangeras ur den arbetsrättsliga lagstiftningen. I reservation 13 tas fredspliktsbestämmelserna och 200-kronorsregeln upp. Argumenten för att 200-kronorsregeln borde omprövas är inte nya. Däremot har ytterligare ett år gått, som gör att startåret för denna skadeståndspåföljd från 1928 känns alltmer avlägset. När den infördes var den ett korrigerande medel. I dag är det närmast en struntsumma, trots att brott mot fredsplikten anses som allvarligt. Noterbart är, herr talman, att Kommunförbundet var mycket bestämt i sin uppfattning att denna regel måste justeras till ett belopp som kan anses bättre anpassat till dagens penningvärde och arbetsrättsliga synsätt. I reservation 16, som är den sjätte och sista reservation jag yrkar bifall till, påtalas den diskrepans som råder mellan de arbetsrättsliga skadestånden för t.ex. mindre företagare. De många lagarna och tillkommen reglering genom kollektivavtal gör det ibland svårtolkat och svårhanterligt. Det kan vara svårigheter att till punkt och pricka efterleva alla detaljer. Hantverkare och andra har inte egen arbetsrättslig expertis, och därför bör skadestånden anpassas till en rimlig nivå. Regeringen bör få i uppdrag att också se över dessa frågor. Herr talman! Det faktum att folkpartiet yrkar på förändringar i MBL ändrar inte den utgångspunkt jag inledde med, nämligen att medbestämmandelagen som helhet i allt väsentligt fyller en viktig roll, både för arbetstagarna men också för arbetsgivarna.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

Herr talman! Under de senaste 15 åren har en omfattande reformering av lagstiftningen på arbetsrättens område ägt rum. Motivet har varit att ge arbetstagarna ett ökat inflytande i beslutsprocessen och ge de anställda möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Centerpartiet har i stora delar ställt upp för dessa principer, men i vissa fall godtar vi inte till fullo de regler som finns i medbestämmandelagen. Medbestämmandereformen är nu drygt tio år gammal, och det är naturligt att det på vissa punkter görs anpassningar till ändrade förutsättningar som har uppkommit under årens lopp. Den arbetsrättsliga lagstiftningens företag är storföretagen, som hanterar regelsystemet via speciella stabsfunktioner. De mindre företagen har dock inte denna möjlighet. Centerpartiet har vid upprepade tillfällen påtalat att i de små företagen skall MBL tillämpas så att information och förhandling kan ske direkt med de anställda. Den nuvarande ordningen fungerar ofta otillfredsställande, där de anställda företräds av fackliga ombud som inte har anknytning till arbetsplatsen. Vi begär nu att regeringen skall lägga fram förslag om ändringar som tar sikte på att stärka de lokalt anställdas inflytande genom ett decentraliserat och smidigt beslutsfattande och därmed minska behovet av centrala fackliga ombud. Många väljer att bli enmansföretagare. Då slipper de ta ansvar för anställd personal. Enmansföretagandet är dessutom en viktig del i nyföretagandet. De flesta av dagens storföretag har en gång varit små. Därför bör på alla sätt enmansoch familjeföretags möjligheter att fungera förbättras. Den fackliga vetorätten vid entreprenader drabbar även seriösa företagare. Från centerpartiets sida anser vi att enmansoch familjeföretagare som inte har anställd personal skall undantas från fackets vetorätt. För dessa företagstyper lurar ytterligare faror. Det gäller blockadrätten. Facket kan utan vidare tilltvinga sig avtal, oavsett om det finns några anställda som önskar avtal. Blockadrätten borde därför förbjudas i MBL. Det kan i varje blockadsituation vara en risk för att det lilla företaget går under, och detta står inte i rimlig proportion till stridsåtgärden. Herr talman! Rätten att ansluta sig till en förening finns inskriven i grundlagen och MBL. Samma rätt att stå utanför en förening borde därför vara en självklarhet. Det är fråga om den negativa föreningsrätten. I en fråga som gäller enskilda medborgares frioch rättigheter räcker det inte med ändringar i fackliga stadgar. En så viktig fråga får inte vara beroende av vissa fackföreningars tyckande. Nästa gång kan beslutet gå i motsatt riktning. Den negativa föreningsrätten bör garanteras i lagen — en lag som även skall innefatta förbud mot organisationsklausuler. Herr talman! I reservation 13 tas fredspliktsbestämmelsen och 200 kronorsregeln upp. När socialdemokraterna återinförde 200-kronorsregeln var den helt omotiverad. Rättspraxis gav inte några som helst skäl till ändring. När lagstiftningen infördes 1928 var 200 kr. en betydande summa. 200-kronorsregeln inverkade säkerligen hämmande på vilda strejker och bidrog till en sund ekonomisk utveckling på arbetsmarknaden. 200 kr. år 1928 motsvarar i dag drygt 6 000 kr. — detta som en jämförelse. Från centerpartiets sida anser vi att en återgång bör ske till den lydelse som skadeståndsreglerna hade åren 1977—1984. Arbetsdomstolen hade då bättre möjligheter att göra nyanserade bedömningar. Högsta utdömda skadestånd under den här tiden var 600 kr. Jag drar den slutsatsen att Sten Östlund kommer att säga att de reservationer vi har avgett är inriktade på att begränsa de anställdas inflytande i företagen. Jag vill redan nu klart deklarera att så inte är fallet. För det första: När det gäller de mindre företagen vill vi flytta MBL information och förhandling direkt ner på golvet. Det minskar inte de anställdas inflytande. För det andra: Den negativa föreningsrätten stärker den enskildes frioch rättigheter. Det kan inte heller påverka den anställdes inflytande i företaget. För det tredje: Facklig vetorätt vid entreprenader och rätten för fackföreningar att sätta företag i blockad har ingenting med anställdas inflytande i företaget att göra. För det fjärde: Fredspliktsbestämmelserna och 200-kronorsregeln har heller ingenting med inflytande att göra. Möjligen skulle en ändrad sådan regel stärka fackets inflytande — facket stöder ju inte vilda strejker. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 7, 9, 11, 13 och 16.

Herr talman! Den avgörande makten i företagen och samhället ligger i äganderätten till produktionsmedlen. Arbetsrättslagstiftningen har inte på något sätt tidigare, och inte heller nu, inkräktat på denna maktposition. Storfinansen sitter i orubbat bo och har snarare stärkt sin position i samhället. Den socialdemokratiska politiken, den tredje vägens politik, har ytterligare jämnat vägen för storfinansens övertag i arbetslivet. I stället för att driva en linje som gjort det möjligt för kampdugliga fackföreningar att konsekvent hävda de arbetandes intressen mot kapitalet, har klassamarbetet och den tredje vägens politik varit förödande för hela arbetarrörelsens ställning i samhället på 1980-talet. Borgerliga idéer och värderingar tillåts vara ledande i samhällsdebatten. Högre vinster i företagen, export till varje pris, ohämmad teknikutveckling och lönenedpressning är kärnfrågorna i den tredje vägens politik. Den leder fackföreningsrörelsen in i en återvändsgränd. Fackföreningsrörelsen som underordnar sig den tredje vägens politik känner naturligtvis konflikten med medlemmarnas intressen och därmed försvagas den fackliga styrkan. Konflikten består i att organisationerna inte utövar hela sin makt och inte tar de politiska initiativ som de borde göra. Medbestämmandelagen utgör alltså inte något hinder för kapitalet att utvecklas på sina egna villkor. När arbetsmarknadsutskottet gjorde sin utfrågning av de centrala parterna på arbetsmarknaden, kunde man konstatera att de fackliga organisationerna något uppgivet sade att MBL innehåller få rättigheter för fackföreningsrörelsen. MBL handlar om att tillämpa någon form av medbestämmande och avtal. Facket har egentligen inget att sätta emot, när kapitalet från sin maktposition driver igenom sina strategier. Vpk har konsekvent kämpat mot en antifacklig lagstiftning och mot en lagstiftning som grundar sig på klassamarbete. Vi har bekämpat klassamarbetsavtal som binder upp facket. Vi har i stället arbetat för rena partsförhållanden och en självständig facklig politisk kamp, som naturligtvis kan underlättas av konkreta demokratiska rättigheter i arbetslivet. När MBL infördes för tio år sedan framställdes den av socialdemokratin som den största demokratiska reformen sedan den allmänna rösträtten infördes. Socialdemokratin uttryckte det så och vi har skrivit så i vår reservation. Men samtidigt var man från socialdemokratiskt och borgerligt håll överens om att utgångspunkten skulle ligga i klassamarbetet. MBL skulle vara en lag om samarbete mellan parterna. Som sagts tidigare gav inte heller lagen några demokratiska frioch rättigheter. Många fackföreningar har upplevt MBL som en besvikelse, eftersom den inte förändrade maktpositionerna. Detta har, som jag nämnt tidigare, bekräftats vid våra utfrågningar av de centrala parterna. Situationen som speglas är att man får information, man får förhandla — om än för sent —, affären eller åtgärden är i stort sett redan genomförd och i slutändan blir det alltid som förr, dvs. gamla § 32: Det är arbetsgivaren som bestämmer. Hela arbetsrättslagstiftningens arbete i början av 1970-talet, som kröntes med medbestämmandelagen 1976, sopade § 32 under mattan. Men samtidigt har kapitalet lyft på mattan och på 1980-talet tagit fram § 32 igen och detta med hjälp av den nyliberala linjen som konsekvent har utvecklats från 1960-talet. SAF:s mål och ledningsformer för arbetslivet har genomdrivits. Styrinstrumenten finns kvar hos kapitalet, men i förändrade former. Sonja Rembo nämnde det decentraliserade arbetslivet, men hon nämnde inte det decentraliserade beslutsfattandet, som inom givna ramar är hårt styrt. Det är en del av Svenska arbetsgivareföreningens mål angående arbetslivet som har genomdrivits. Därför har vi från vpk hela tiden sagt att diskussionen inte gäller medbestämmandeavtal utan handlar om demokratiska rättigheter i arbetslivet. Vi har varit mycket kritiska till begreppet medbestämmande. Det kan ju inte vara fråga om några jämställda parter som kan ha detta medbestämmande. Det är oförenliga intressen som möts. Ibland kan man naturligtvis ha gemensamma intressen, men utgångspunkterna är alltid olika. Ibland kan man mötas i förhandlingarna, men i de flesta fall handlar det om åt vilket håll man skall dra. De lönearbetande skall ha chansen att hävda sina intressen. Vi tycker därför att det handlar om att i lag stödja den arbetandes intressen. Det måste då vara fråga om rättighetslagar, demokratiska rättighetslagar i arbetslivet. Vi har pekat på några sådana rättigheter under årens lopp som har varit mycket bra. Efter tio år med MBL kommer man inte ifrån faktumet att informationsoch förhandlingsrätten i alla frågor, även på koncernnivå, har varit oerhört bra. Man har haft lagstadgad strejkrätt — inte minst på lokal nivå. Man har inte kunnat avskeda strejkande arbetare, skadestånden har tagits bort och man har förbjudit lockout. År 1980 såg vi hur den starka parten som inte enbart ägde produktionsmedlen kunde säga: Ni får inte arbeta här, det är lockout. Vetorätten för fackföreningar har också varit en utmärkt demokratisk rättighet — inte minst vad gäller ny teknik. Jag är helt övertygad om att den nya tekniken hade sett ut på ett helt annat sätt i dag om vi hade haft vetorätt i de frågorna. Detta är bara några av de frågor som kan vara med bland de demokratiska rättigheterna i arbetslivet. Strejkrätten kan aldrig tas bort. Intressena ljuger aldrig. Till och med i dagens läge, där de politiska parterna och arbetsköparna gemensamt sätter gränser, kommer tjänstemän i SIF och säger att vi borde ha lokal strejkrätt. Det är alltid den arbetande som säljer sin arbetskraft, och det enda den arbetande har att sätta emot när det tränger är att vägra att sälja sin arbetskraft. Därför kan man inte ta bort strejkrätten. Upprörs man då av att någon i ett politiskt och fackligt trängt läge kanske inte följer de regler som etablissemanget har ställt upp, vet man att man står på etablissemangets sida. Då vill man egentligen tvinga dessa arbetare till underkastelse. Och det är detta det handlar om. Det handlar inte om att man håller ingångna avtal. Vi vet att när avtal ingås ändras arbetsförhållanden. Arbetsköparen ändrar sin organisation och dess inriktning under tiden avtalet gäller, medan arbetaren skall vara bunden av fredsplikt. Därför är strejkrätten en av de demokratiska frioch rättigheterna som man egentligen inte kan ta bort, vilket svensk lagstiftning gör. Men man kan inte ta bort de arbetande. De kommer alltid att använda strejkrätten, de kan inte tvingas till underkastelse. De kommer inte att tillåta det. Ett problem som ökar i snabb takt i det svenska näringslivet är transnationaliseringen av svensk industri. Man slår ihop stora företag, flyttar produktion mellan olika länder, och de fackliga organisationerna har svårt att bemästra läget och att se vad som händer. Man vet inte hur företagens ekonomiska situation ser ut. Vinster kan döljas, och man vet inte vilka enheter som flyttas och inte till vilket land. Man vet inte vilka lagar man skall rätta sig efter. Insynen, informationen och förhandlingsrätten är i någon form av upplösning. Vi vet också att vi inte kan lagstifta om transnationella företag i andra länder. Men vad vi kunde göra, åtminstone med den arbetarmajoritet som finns i riksdagen, är att ställa oss solidariska med lönearbetarna och stifta en sådan lag att de transnationella företag som är baserade i Sverige, även de utländska företag som har verksamhet här, skulle vara skyldiga att se till att de fackliga organisationerna kan samverka över gränserna. Vpk är inte ensamt om detta förslag. TCO:s ordförande Björn Rosengren sade samma dag som jag var uppe i en interpellationsdebatt med statsrådet Thalén att nu återstår bara lagstiftningsvägen. Han reagerade, liksom också vpk:s representanter, när SAF:s representanter totalt vägrade att träffa ett avtal och i stort sett sade att de inte ville göra storkoncernerna till en resebyrå för facket. Det handlar om stor nonchalans och är mycket utmanande mot arbetarrörelsen. För socialdemokraterna i riksdagen borde det vara en fråga om solidaritet med de arbetande som hamnar i denna situation att se till att de fackföreningar som är verksamma i transnationella företag har möjlighet att samverka över gränserna. Det aktuella exemplet är ASEA-Brown Boveri, där facket egentligen inte hade någonting att sätta emot. Regeringen hade heller ingenting att sätta emot, den var politiskt uppbunden till denna utveckling. Vi känner också till SAF:s roll. När ASEA köpte upp Strömbergs i Finland hade storkoncernen träffat en uppgörelse med de fackliga om samverkan. Men SAF sade nej, och det blev ingenting. Dessutom kan man inte begränsa denna verksamhet till Norden. Om ett transnationellt företag har verksamhet i Norden och i andra länder, kan man inte begränsa verksamheten till den del som finns i Norden utan man måste gå vidare. När det gäller den offentliga sektorn uppstår ett stort problem. Ständigt får vi höra diskussionen, t.ex. när vi hade en utfrågning av parterna, om problemen med gränsdragningen mellan medbestämmandet och de politiska besluten. Jag håller med om att det måste vara ett olösligt problem — eller för att uttrycka det drastiskt — ett idiotiskt problem att klara ut medbestämmandet i politiska beslut. Hur skall det gå till? Hur skall fackliga organisationer tillsammans med politiker kunna komma överens om de politiska besluten och finna samförståndslösningar? Det är ju omöjligt! Det är klart att det då blir gränsdragningsproblem. Om i stället de fackliga organisationerna — precis som inom den privata sektorn — fick använda sina demokratiska rättigheter och förhandla i vanlig ordning med politikerna, då finge politikerna ta hänsyn till den styrka som finns hos de fackliga organisationerna, och de fackliga organisationerna skulle få se hur stark den politiska sidan är. Så borde det vara. Men detta gränsdragningsproblem får väl socialdemokrater och borgare dras med så länge de skall envisas med att ha medbestämmande. Så något om konfliktutredningen som på den offentliga sidan har fått direktiv av regeringen. Inom stat och kommun skall systemet för avtalsförhandlingar förbättras, förhandlingsordningen skall ändras och man skall utreda om konflikterna är samhällsfarliga eller ej. Men om man följt med i utvecklingen det allra minsta, måste man inse att nästan varje konflikt i dag stör andra samhällsområden, även om konflikten uppstår på den privata sidan. Så ”församhälleligat” har vårt samhälle blivit att om man ställer in sitt arbete i produktionen eller sin tjänst någonstans så drabbas tredje man. Och om det är huvudmotivet, dvs. att arbetarna inte skall få strejka för att tredje man drabbas, då skall man säga klart och tydligt att det intresset är överordnat. Det kan i sin tur bara gynna en part, nämligen arbetsgivarsidan. Man återkommer till frågan om olovliga stridsåtgärder.

Vill man underlätta förhållandena på arbetsmarknaden eller vad menar man? Skall man både diktera avtalsrörelsen och tvinga igenom avtalen? Då har vi en inte bara i ord statlig inkomstpolitik utan då finns den också i reella termer. Då kommer regeringen att bestämma lönepolitiken framöver. Man får nog bestämma sig för hur man vill ha det på den offentliga sidan, men inte bådar det gott att hålla tillbaka de människor som arbetar inom vård, omsorg och service, som har mycket låga löner, och utsätta dem för repressalier i arbetsrättslagstiftningen. Teknikens utveckling är en annan fråga som jag vill belysa i arbetsrättsligt sammanhang, eftersom vpk:s krav är vetorätt för de fackliga organisationerna. Vi har sett denna fråga som en maktfråga. Utan tvivel gav den tredje vägens politik, som lades fast 1981, en extra skjuts åt teknikens utveckling i arbetslivet i Sverige. Tidigare fanns det ett motstånd från de fackliga organisationerna, som ville att man skulle vara varsam vid införandet av ny teknik. Men 1981 bestämdes att det svenska näringslivet skulle effektiviseras så snabbt som möjligt, och fackföreningarna släppte loss på den tredje vägens ideologi. Nu kan vi börja mäta resultaten. Går man å andra sidan ut på hearingar i arbetsmiljöfrågor får man se på bildskärmar, och man upptäcker att den nya teknikens snabba introduktion — kanske långt ifrån de fackliga målsättningarna — gör att många människor slås ut. Mycket hastigt sorteras människor ut i dag. Det är människor med förslitningsskador och belastningsskador. Men det hör liksom inte till arbetsrätten att se på konsekvenserna av det man gör. Vi har också en motion om entreprenader. De borgerliga partierna har under lång tid ansett att det inte skall finnas vetorätt i arbetsrättslagstiftningen. De borgerliga partierna är över huvud taget relativt nöjda med medbestämmandelagen. Det är medbestämmande och samverkan som är huvudpunkterna. Men så fort det gäller lagstiftning om fackliga rättigheter skjuter man ifrån sig. Den fackliga vetorätten mot entreprenad är en sådan fråga, trots att den handlar om grå eller svarta entreprenörer som inte håller sig till arbetsmarknadens regler. Det förhåller sig nästan tvärtom när det gäller entreprenader. I dag förändras hela industrisystemet. Det skall vara entreprenörer eller konsulter i en eller annan form i nästan varje företag. Den gamla industriförbundsprincipen på den fackliga sidan håller på att slås ut helt. Det är konsulter och entreprenörer om vartannat på nästan varje storindustri. Detta kommer att mer och mer likna England framöver. Jag kan tänka mig ett enormt kaos i nästa steg och inte ordning, reda och samordning. Vi har från vpk föreslagit att den fackliga organisation som befinner sig på arbetsplatsen borde ha en ordentlig vetorätt, så att företagen inte i onödan och med kortsiktiga vinstmotiv anlitar entreprenörer, konsulter och annat utan försöker ha en fast och kunnig organisation inom sina egna väggar. De exempel på sådan verksamhet som vi under tidigare år sett är avskräckande. Sedan till förtroendemannalagen och de regionala fackliga förtroendemännen. Den frågan har varit uppe flera gånger och vinner av någon anledning inte gehör hos den socialdemokratiska regeringen och majoriteten i utskottet. I år finns det tre motioner där socialdemokrater föreslår att de regionala fackliga förtroendemännen skall ha tillträdesrätt och att kostnaderna för den verksamheten skall betalas genom en arbetsgivaravgift. Vpk tycker återigen att det är rätt och riktigt. Ett argument som jag tror är mycket viktigt är hämtat från arbetsmiljöns område. Sedan fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen gick till attack mot de dåliga arbetsmiljöerna har de stora företagen, där fackföreningsrörelsen är relativt stark, tagit bort de sämsta arbetsmiljöerna, men i de små företagen är det fortfarande problem. Jag tror — ja, jag är nästan bergsäker på det — att ett starkt fackligt arbete också är en bra garanti för att de allra sämsta arbetsmiljöerna försvinner. Det är ytterligare ett skäl till att bifalla kravet. Att MBL behöver ändras är det inte bara vpk som anser. Vi vill också ersätta MBL med en rättighetslag. Docent Ronnie Eklund har i en avhandling för inte så länge sedan pekat på att det behövs — medbestämmandelagstiftningen är otidsenlig; inte minst gäller det lagen om anställningsskydd, som är nästa ärende på föredragningslistan. Jag tänker då på bolagiseringen, hur de former för styrning av företagen som SAF tillämpar gör att de fackliga organisationerna kommer i efterhand. Därför behöver arbetsrättslagstiftningen verkligen förändras. Den måste ersättas med demokratiska rättigheter för arbetarna. Vi måste i en första omgång försvaga kapitalets positioner, och då måste man överge klassamarbetsandan. I den andan är vpk:s reservationer till det här betänkandet skrivna.

Herr talman! Så fick vi då besked av Sten Östlund om att den hovsamma tonen i utskottsbetänkandet när det gäller den framtida översynen av den arbetsrättsliga lagstiftningen inte har något verklighetsunderlag. Vad man egentligen avser från socialdemokratisk sida är en mycket genomgripande översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen i samband med förändringar inom det ekonomiska livet, en översyn som i realiteten medför just det systemskifte som Sten Östlund ansåg att de kommunistiska kraven innebär. Vad Lars-Ove Hagberg sade var ju att det avgörande är var makten ligger, var ägandet av produktionsmedlen finns. Den socialdemokratiska partikongressen formulerade sig redan 1975 — det var inte första gången och inte sista gången heller — på det här sättet: ”De åtgärder och de styrmedel som partistyrelsen tidigare redovisat visar att vi steg för steg är på väg från ett utpräglat blandekonomiskt samhälle till ett samhälle där beslutsrätten över produktionsmedlen allt mer övergår till samhället och de anställda. Denna process bör, enligt partistyrelsen, fortgå i den takt fackföreningsrörelsen och partiet finner praktiskt möjligt.” Det förefaller mig, efter att ha lyssnat på herrar Hagberg och Östlund, som att de är mycket eniga i fråga om den framtida utvecklingen. Det är bara det att Sten Östlund vill ha en långsammare takt. Det är de små stegen som skall gälla. Man skall inte basunera ut socialismen på gator och torg, som en känd socialdemokrat sade en gång i tiden. När man talar om de anställda, skall vi veta att man i det här sammanhanget inte menar de anställda. Man menar de fackliga organisationerna. Vad vi har att vänta oss är precis det som den nya arbetsmarknadsministern säger: Vi kommer att få en omfattande förändring av lagstiftningen. Den politiska tonen kommer att skärpas. Det är helt klart. Det är bra att vi får veta. Detta undanhölls utskottet under dess arbete. Sedan gav Sten Östlund en lektion i hur de fackliga organisationerna är organiserade och hur omöjligt det är med anledning därav att förändra förhållandena för de anställda i de små företagen och möjligheterna för dem att själva få lov att informera sig och förhandla med arbetsgivaren om de åtgärder som gäller deras egna arbetsplatser. Men, snälla Sten Östlund, det är väl inte de fackliga organisationernas organisationsstruktur som skall vara bestämmande för de beslut riksdagen fattar! Vi förbehåller oss verkligen rätten att fatta de beslut som vi anser vara bäst och riktigast för de enskilda människorna och för att vårt samhälle skall få den form och den struktur som det bör ha i en demokrati. Skulle det kollidera med de fackliga organisationernas organisationsplan, får de väl ta sig en funderare på den saken.
Herr talman! Socialdemokraternas företrädare här klagar över att stå i blåsten. Än är det från vänster det kommer revolutionära trumpetstötar, än är det från höger han hör domedagstrummor. Slutsatsen borde vara att det är rimligt att lyssna till de mera finstämda instrumenten i mitten, där det är liberala tongångar. Socialdemokraterna kan göra det någon gång i sina bästa stunder, och vi skall väl inte helt utesluta förhoppningen. Låt mig säga om utvecklingsavtalen att där finns mycket att komplettera med, framför allt när det gäller den enskilda sektorn. Jag hoppas att det arbetet inte stannar upp. Sedan upplevde jag att en av Sten Östlunds teser var att man med de förslag som vi från folkpartiets sida medverkar till skulle urholka lagen. Är det så säkert? Reservation 7 gäller den negativa föreningsrätten. Vi har fått påskrivet från Europakommissionen att vi inte följer vad som kan anses vara en anständig hantering av föreningsrätten. På vilket sätt skulle man urholka de fackliga organisationernas möjligheter att arbeta, om riksdagen biföll reservation 7? Eller ta vetorätten vid småentreprenader. El-Ettans agerande är nog så sedelärande, och näringsfrihetsombudsmannen har fått ingripa. Frågan har varit på regeringens bord, och vårt utskott har fått ägna sammanträde åt frågan. Visst finns det anledning till justering på den punkten. Eller vad finns egentligen för jämlikhet mellan en arbetare som bryter mot någon regel och i värsta fall råkar ut för en 200-krona i påföljd och en hantverkare som för en ringa förseelse kan råka på skadestånd på många tusen kronor? Jag tror att en sådan utjämning mellan de här två grupperna skulle vara mycket rimlig, och jag frågar återigen: På vilket sätt skulle det urholka de fackliga organisationernas möjligheter att arbeta? Sten Östlund sade här att socialdemokraternas ståndpunkt står fast. Ja, möjligen sitter ni fast ibland. Det skulle vara välgörande om ni reste er upp och tog er an en och annan fråga som behöver justeras. Det är inte detsamma som att attackera de fackliga organisationernas möjlighet att verka. Det är att få en hantering som på sikt, tror jag, faktiskt skapar en bättre ordning som också arbetstagarorganisationerna har glädje av.

Herr talman! Sten Östlund känner blåsväder i debatten från höger och vänster. Om vi skall fortsätta det lilla illustrationsnumret med blåsväder, är väl Sten Östlund en vindflöjel i den vind som kapitalet blåser. I annat fall kan jaginte förstå den politik som är tredje vägen med höga vinster och låga löner och som skall verkställas med hjälp av medbestämmandelagens möjligheter. Man skall hålla de fackliga organisationerna i schack. Men om det här nu skulle vara revolutionära trumpetsignaler tycker jag att det är en bra illustration till vad revolution är. Det är inte blod och krig längre. Jag tycker det var bra att Sten Östlund tog upp det, och jag håller med honom. Att det är fråga om ett systemskifte är tydligen helt klart, men det systemskifte som Sten Östlund nu förfasar sig över ligger inte så långt bakåt i historien, och egentligen borde det sitta i hans ryggrad. Här handlar det om det som arbetarrörelsen har stått för under många år: en självständig fackföreningsrörelse, att man skall kämpa för medlemmarnas intressen, som vpk kräver, att arbetarna skall ha rätt i lag att hävda sina intressen, att man skall få strejka.

Ja, jag håller med honom. Det är ett systemskifte, därför att regeringen följer högerspåret i politiken. Det är ett skolexempel i den här debatten som jag tycker är lärorikt. Så till fredsplikten. Man kommer inte ifrån att den är ett problem för fackliga organisationer, även för dem som försöker hålla sig inom ramen. Ta industritjänstemännen som nu på sin kongress ville ha lokal strejkrätt för att kunna hävda sina intressen. Jag tror nämligen att vi, om vi inte hade den här fredsplikten, skulle få mycket bättre avtal, där båda parterna visste vad de hade kommit överens om från början och där inte en part hur som helst kunde förändra situationen under resans lopp. Till skillnad från socialdemokraterna, Sten Östlund, har jag faktiskt tilltro till ett visst fackligt ansvar när det gäller att hantera en facklig strejkrätt. Sten Östlund säger ingenting om de transnationella företagen. Jag förstår det. Det måste vara besvärande att gå in i ett längre svaromål på den punkten. Vad är det egentligen regeringen är så rädd för? Varför kan man inte i det här läget, när SAF bjuder så hårdnackat motstånd, se till att de fackliga organisationerna kan samverka över gränserna? Jag förstår inte vad som är hindret, om det inte är det politiska hindret att det stör samverkan för tredje vägen mellan den socialdemokratiska regeringen och kapitalet. Då förstår jag det, och det kanske är där skon klämmer. Sonja Rembo gjorde mig till sanningsvittne när det gäller socialdemokra tin och var ägandet skulle vara någonstans. Jag får tacka för det. Till viss del kanske det kan vara rätt i fråga om Sten Östlunds retorik, men i sin praktiska politik har socialdemokratin hela tiden följt högerspåret. Jag vet inte om det är en tröst för Sonja Rembo om jag är ett sanningsvittne i den delen, men det är absolut ingen tröst för arbetarklassen. Den skillnad jag ser mellan regeringspartiet/socialdemokratin och de borgerliga hänger ihop med att man är överens om inriktningen. Det är medbestämmande som skall råda. Intressekonflikten mellan de arbetande och ägarna till produktionsmedlen skall man sudda ut — men man är inte överens om hur det skall ske. Sonja Rembo vill framför allt värna om de enskilda människorna, men de enskilda människorna här i samhället kan ju vara väldigt olika. De kan vara oerhört starka genom sin ägarmakt eller sin organisation. De enskilda arbetarna i facket är aldrig enskilt starka, utan de måste samla sig. I det här fallet håller jag faktiskt med Sten Östlund. Vi måste ha fackföreningar, även om Sten Östlund vill begränsa deras möjligheter. Vpk kan faktiskt i fråga efter fråga i valet mellan den borgerliga och den socialdemokratiska sidan välja den socialdemokratiska.

Herr talman! Jag sade inledningsvis att centerpartiet i stora delar ansluter sig till de principer som finns i medbestämmandelagen, men jag sade att vi inte gör det till fullo. Det finns avvikelser. Jag anser inte, Sten Östlund, att vi urholkar MBL genom de sex reservationer som vi har skrivit under; det är en stor överdrift att påstå det. Jag sade också inledningsvis att vi inte vill begränsa de anställdas inflytande på de mindre arbetsplatserna, utan vi vill öka det i stället. I dag visar det sig att det finns arbetstagare på mindre arbetsplatser som på omvägar får reda på vad som skall hända i företaget, eftersom de har en ombudsman eller liknande som förhandlar för dem. Avdelningen är ju den lagliga förhandlaren, om det inte finns en facklig organisation på arbetsplatsen. Jag anser att vi flyttar ner besluten, vi decentraliserar dem, vi lägger dem närmare de anställda i stället för att minska inflytandet. När det gäller den negativa föreningsrätten förstår jag inte heller vad det är för begränsningar vi skulle göra. Vi ökar ju den enskildes frioch rättigheter. Nu talar Sten Östlund inte så mycket om detta, men jag förstår inte varför socialdemokraterna motsätter sig just att man också skall kunna ha rätten att stå utanför en förening och att detta skrivs in i lagen. Man skall inte behöva ha det inskrivet i några fackliga stadgar; då skulle där ju också kunna stå att man har rätt att vara med i förening. När det gäller den fackliga vetorätten vid entreprenad drabbas många gånger enmansföretag mycket hårt då de sätts i blockad. Facket lägger in sitt veto. Detta är hårda åtgärder mot småföretag, enmansföretag, som kan blomstra upp och bidra till verksamhet. Detta gäller också vid blockad av enmansföretag eller familjeföretag. Även detta är hårda åtgärder att ta till när det inte finns några anställda på arbetsplatsen som begär att facket skall gå in och styra. Det vore en annan sak om anställda på arbetsplatsen kom med en sådan begäran. Men det har i många exempel visat sig att så inte är fallet. Fredspliktsbestämmelserna och 200-kronorsregeln tillhör också ett område där socialdemokraterna klampade in häromåret. Det var ju ett gammalt vallöfte. Det var en onödig åtgärd. Jag anser inte, Sten Östlund, att vi genom att säga att vi skall gå tillbaka till de regler som gällde tidigare skulle tala för en urholkning av medbestämmandelagen. När det gäller de arbetsrättsliga skadestånden tog Elver Jonsson upp ett väldigt bra exempel tidigare. Han jämförde beloppet 200 kr. och de skadestånd som småföretagare kan krävas på. Nej, Sten Östlund, vi är inte emot MBL. Men vi är emot central styrning.

Herr talman! Jag har aldrig påstått att Sten Östlund vill göra revolution. Han vill bara ha ett systemskifte steg för steg. Sten Östlund ansåg tidigare att det var anmärkningsvärt att vi hade en motivreservation när det gällde motioner om facklig stridsrätt. Faktum är ju att vi inte säger något annat än det regeringen säger. Regeringen har tillsatt en utredare med uppgift att undersöka hur reglerna för avtalsförhandlingar och arbetskonflikter fungerar på den offentliga sektorn av arbetsmarknaden. Utredaren skall göra en preliminär bedömning av på vilka punkter och enligt vilka linjer det kan finnas skäl för riksdag och regering att förändra de regler som gäller. Utredaren skall också uppmärksamma de skillnader som finns mellan stridsrättens förutsättningar på olika områden. I direktiven konstateras att det finns en annan aspekt som förts fram i debatten, nämligen att de offentliganställdas strejkrätt står i ett motsatsförhållande till åtskilliga likaledes av grundlagen skyddade medborgerliga frioch rättigheter och till förpliktelser som enligt annan lag gäller för de offentliga myndigheterna. Utredaren skall belysa skillnaderna i stridsrättens förutsättningar på offentlig och privat arbetsmarknad. Han skall också undersöka om det när det gäller gränsdragningstvister är rimligt att den part som inte disponerar över medlen att lösa konflikter drabbas av stridsåtgärder. I den analysen bör även parterna på den privata sektorn medverka. Vidare sägs att fredsplikten inte respekteras tillräckligt. De fackliga organisationerna tar avstånd från sådana metoder men förefaller ibland inte bekämpa tendenser av detta slag tillräckligt effektivt. Det kan finnas skäl att undersöka om det finns behov av åtgärder för att bättre motverka lageller avtalsstridiga aktioner på arbetsmarknaden. Man skall också undersöka om tredje man behöver ett starkare rättsskydd. Allt detta är sådant som vi har tagit upp i våra reservationer och som Sten Östlund och hans partikamrater i utskottet inte har velat kännas vid. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att socialdemokraterna i regeringen och socialdemokraterna i riksdagen drar åt olika håll. Det kan kanske ses som ett tecken på den uppenbara spricka som i dag finns inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Herr talman! Jag förstår att Sten Östlund känner att han står i blåsväder. Det gör han sannerligen, kanske inte så mycket här i riksdagens kammare som i sin egen kammare.

Herr talman! Sten Östlunds påstående från inledningsanförandet att lagen skulle bli urholkad om folkpartiets förslag förverkligades har Sten Östlund fortfarande inte vidare kommenterat. Han hänger sig i stället åt att lyriskt tala om det som har varit och kampen för rätten att organisera sig. I den kampen var ofta socialdemokrater och liberaler på samma sida. Den historiebeskrivningen har jag ingenting mot att Sten Östlund karakteriserar som något som gör en varm om hjärtat. Det är fint och riktigt. Men nu handlar det om det som ligger framför oss, t.ex. rätten att stå utanför. LO har nyss sagt att man är beredd att ändra sina stadgar på denna punkt. Det återstår att se om det får genomslag i de olika branschförbunden. Principiellt är det ganska oantastligt. Det är förvånande då att socialdemokraterna inte är beredda att säga ja till en förändring på denna punkt. Att socialdemokraterna inte är revolutionära uppfattade jag som en form av besked från Sten Östlund här. Det är bra, för i revolutionens spår kommer sällan något gott. Jag tror i stället att socialdemokraterna skulle behöva bli litet mera radikala på ett flertal områden. Lämpligt är då att nämna det som vi debatterar här i dag — jämställdheten, familjepolitiken, de svagas situation på arbetsmarknaden och slutligen, herr talman, en arbetsrättslig översyn. Den här debatten och de inlägg som gjorts från regeringspartiets sida genom Sten Östlund präglas av att man vill blicka tillbaka och inte vill se framåt. Men all utveckling kräver förändring. Framtidstron och tryggheten kan växa fram bara i förändringen. Herr talman! Jag upprepar mitt yrkande om bifall till folkpartireservationerna.

Herr talman! I sin replik var Sten Östlund mycket hovsam, tycker jag, och jag tolkar detta som ett tecken på att skillnaderna kanske inte är så stora som Sten Östlund talar nästan lyriskt om LO:s stadgar som om det gällde lagen. Jag tror att Sten Östlund sitter fast i sitt kollektiva tänkande. Varför kan man inte, Sten Östlund, garantera den negativa föreningsrätten i en lag? Vi har ju den positiva föreningsrätten garanterad i grundlagen. Det skulle inte behöva vara en omöjlighet. Jag tror att socialdemokraterna och Sten Östlund sitter så fast i sitt kollektiva tänkande att de tror att LO:s stadgar är lagen. Det är beklagligt att de kan ha ett sådant synsätt. Visst förekommer det svårigheter i fråga om MBL i småföretagen. Det är inte bara det att företagaren måste förhandla med någon utanför företaget. Det skulle vara mycket mindre byråkrati om han kunde ta upp frågorna direkt med de anställda. Men det skall vara långa protokoll, skrivningar, sittningar osv., som givetvis fördyrar produktionen. Jag tycker att man skall se över det hela. De förslag som vi har lagt fram om att decentralisera verksamheten tycker jag att Sten Östlund och socialdemokraterna skulle ta fasta på.

Herr talman! Jag skall för min del avsluta debatten med att ta upp frågan om strejkrätten. Det är inte så dramatiskt, Sten Östlund. Precis som vi i lagen tilldelar förhandlingsrätten till parten på arbetsplatsen och inte i första hand till den centrala organisationen kan vi i lagen ge denna part även den lokala strejkrätten. Det är helt möjligt. Det här med kassorna inom fackföreningsrörelsen är en praktisk fråga. Man får lösa det på ett praktiskt sätt vid utövande av lokal strejkrätt. Det finns egentligen inget hinder. Naturligtvis får den lokala fackföreningen ta ett visst ansvar. Det måste vara en orimlig ordning i dagens samhälle då klyftorna ökar, de lågavlönade blir flera, några blir rika och vinsterna ökar. När lokala fackföreningar försöker slåss för de lågavlönades rättigheter är ena parten under avtalstiden bakbunden medan den starka parten kan ändra på förhållandena och villkoren. Sliter sig den svaga parten och hävdar sina intressen, straffas han med hjälp av lagen. Det måste vara en helt orimlig ordning för dem som Sten Östlund egentligen borde företräda. Men sådana är fredspliktsbestämmelserna. De är egentligen till för att hävda kapitalets makt, så att man under avtalstiden får göra precis vilka organisationsförändringar som helst, lägga ner företag, införa ny teknik osv. MBL sätter inget hinder — det finns inte ens vetorätt.

Detta är en utveckling som till en viss del Svenska arbetsgivareföreningen drivit fram genom sin strategi. Om socialdemokraterna vill hävda de lågavlönades intressen är detta faktiskt den möjlighet som står till buds.

Herr talman! Debatten om lagen om anställningsskydd handlar huvudsakligen om två saker — dels om de anställdas trygghet i anställningen, dels om arbetsmarknadens funktionssätt. Det råder enighet om att det krävs vissa regler som ger de anställda grundläggande rättigheter, framför allt i samband med förändringar på arbetsplatsen. Däremot är oenigheten stor då det gäller effekten av lagstiftningen såväl på de enskilda anställdas situation som på arbetsmarknaden i stort. LAS tillkom i första hand för att skydda äldre och handikappade mot utslagning på arbetsmarknaden. Det kan starkt ifrågasättas om detta syfte har uppnåtts. En rad studier och analyser, senast i anslutning till LU 87, har bekräftat den iakttagelse som har kunnat göras de senaste två decennierna — nämligen att arbetsmarknadens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden lämnar mycket övrigt att önska. De nuvarande positiva sysselsättningstalen kan inte dölja den långsiktiga tendensen mot ett ökande antal människor utanför den reguljära arbetsmarknaden, också under högkonjunkturer, och längre arbetslöshetstider. De kan inte heller dölja den långsiktiga ökningen av förtidspensionärer, arbetshandikappade, deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Inte heller kan de dölja det växande problemet med att finna arbetstagare som vill och kan ta de lediga jobben. Bristen på arbetskraft framhålls av många som det största hindret för svenskt näringslivs konkurrensförmåga och expansion. Detta är allvarligt, eftersom vår ekonomi är så starkt beroende av vår förmåga att konkurrera på världsmarknaderna. Det måste vara något grundläggande fel på ett samhälle som inte förmår att i tillräcklig utsträckning bereda arbete på den reguljära arbetsmarknaden åt stora grupper, samtidigt som arbetsplatserna har ett skriande behov av personal. Orsakerna är många: skatteoch bidragssystemets marginaleffekter, utbildningens inriktning och kvalitet, lönestrukturen m.m. En annan orsak är de effekter lagarna på arbetsmarknaden har, bl.a. lagen om anställningsskydd. LAS utgår ifrån att arbetstagarna är utbytbara mot varandra och helt oberoende av individuella förutsättningar och önskemål och arbetsuppgifternas krav. Den utgår också ifrån att samtliga arbetsgivare har samma förutsättningar att i alla situationer motsvara lagens krav på anställningstrygghet, oberoende av verksamhetens art och ekonomi. Den kombinerade effekten av lagen om anställningsskydd och annan lagstiftning, framför allt beträffande arbetstid och ledighet, har inte beaktats. Inte heller har lagstiftningens effekter på arbetsgivarnas benägenhet att anställa personal beaktats. Återkommande undersökningar visar att LAS är ett hinder för framför allt mindre företags vilja och förmåga att nyanställa eller öka personalstyrkan. Trygghetssystemet har ökat polariseringen på arbetsmarknaden. Vi har fått såväl inlåsningssom utstötningseffekter. Vi har fått ett A-lag med alla de rättigheter lagar och avtal ger och ett B-lag som saknar de flesta sådana rättigheter. Andelen tidsbegränsade anställningar ökar otvivelaktigt. Inom vissa sektorer är denna ökning dramatisk. Vi har fått ett vikarieelände. Denna utveckling har också fört med sig att det på många arbetsplatser har blivit allt svårare att organisera arbetet i vettiga former och att sätta ihop arbetslag som fungerar på ett rationellt sätt. På senare år har vi också sett att personalen på många håll reagerar mot dessa olägenheter. Det är ju den som får ta stötarna, när verksamheten inte fungerar. Dessa problem har i mycket hög grad drabbat den offentliga sektorn, framför allt de personalintensiva verksamheterna inom utbildning, vård och omsorg. Det kan antas utgöra en stor del av förklaringen till den negativa produktivitetsutvecklingen. Det är således angeläget för den offentliga ekonomin att lagstiftningen får en sådan utformning att den offentliga verksamheten kan bedrivas rationellt. Utvecklingen är särskilt olycklig i en tid då hela samhället ställs inför stora krav på förmåga att ta vara på de möjligheter ett internationaliserat tjänste-, informationsoch kunskapssamhälle ger. Vi står inför oerhörda utmaningar, som borde sporra oss till ett offensivt nytänkande i stället för att hålla fast vid en lagstiftning som kommit att utgöra ett avsevärt hinder för att svenska företag och förvaltningar skall kunna möta framtidens krav och förväntningar. Det är mot den bakgrunden vi moderater har begärt en genomgripande analys av effekterna av lagstiftningen och förslag till regler som sätter arbetsmarknadens funktionssätt främst, samtidigt som arbetstagarna garanteras ett skydd mot obillighet i anställningsförhållandet. Det är nödvändigt att arbetsmarknadslagarna förenklas. De är i dag oerhört omfattande och komplicerade. Såväl arbetsgivare som arbetstagare och fackliga ombud har avsevärda svårigheter att behärska lagar och avtal i alla deras detaljer. Det hjälper inte ens alltid med juridisk kompetens. Av betänkandet framgår att viss teknisk omarbetning tycks vara på väg. Typiskt nog presenteras sådana förslag samtidigt som lagen kan komma att skärpas i så måtto att objektsanställning inom byggnadsbranschen avskaffas. Detta är ytterligare ett exempel på socialdemokraternas oförmåga att inse de verkliga orsakerna till problemen på arbetsmarknaden. Men till byggnadsbranschens problem får vi återkomma i sinom tid när regeringens proposition ligger på riksdagens bord. Vi moderater vill stärka den enskilde arbetstagarens rätt att träffa individuellt avtal med arbetsgivaren. I detta syfte vill vi vidga undantagsregeln till att omfatta en större krets av anställda, på vilka det med hänsyn till arbetsuppgifterna och därmed förenat ansvar kan ställas särskilda krav. I sådana fall bör undantag från lagen kunna medges under förutsättning att parterna träffar avtal. Det skulle ge ökade möjligheter för framför allt högt kvalificerade och specialiserade personer att få fasta anställningar. Det skulle minska kostnaderna för de arbetsgivare som i dag i stället anlitar konsulter eller entreprenörer. T likhet med Christer Eirefelt, folkpartiet, vill vi att arbetstagarbegreppet skall definieras. Det behöver också samordnas med skatteoch sociallagstiftningen. Detta blir allt angelägnare allteftersom nya former för företagande växer fram. I likhet med tidigare år vill vi ha en revision av turordningsreglerna. De framstår som alltför stelbenta. Begreppet saklig grund för uppsägning behöver preciseras och reglerna ses över, så att större hänsyn kan tas till förhållandena på enskilda arbetsplatser. Arbetsdomstolens nyligen avkunnade dom i fallet Bertil Ströberg ger också anledning till en översyn. Jag tvivlar på att någon anser det rimligt att en person, anställd inom försvaret, som dömts till sex års fängelse för grovt spioneri inte skall kunna avskedas på grund av att flygvapenchefen inkommit med avskedsansökan två månader för sent. Inte ens justitiekanslerns ingripande kunde ändra detta förhållande. Vi måste ju ändå se till att vi inte har en lagstiftning som gör oss till åtlöje inför hela världen. Denna händelse visar också hur svårt det är för en arbetsgivare även på en stor arbetsplats, med tillgång till sakkunnigt folk, att i alla detaljer behärska lagstiftningen. Vi vill också i likhet med tidigare år ändra den i vårt tycke helt onödiga begränsningen till högst sex månader under två år i samband med anställningar vid arbetstoppar. Den hindrar många från möjligheten till kombination med annan sysselsättning, studier etc. Tillsammans med centern vill vi att lagens möjligheter till provanställning under sex månader skall kunna tillämpas på hela arbetsmarknaden och inte kunna inskränkas i avtal. Det skulle ge många med svag ställning på arbetsmarknaden möjligheter att visa att de duger. Detta är särskilt viktigt för dem som på grund av sjukdom eller av andra skäl kanske inte har kunnat fullgöra en kortare avtalsmässig provanställning under hela den tillåtna tiden. En ytterligare utökning av rätten till provanställning skulle innebära än bättre möjligheter för svaga individer på arbetsmarknaden, kanske framför allt ungdomar, att upparbeta den kompetens som erfordras och finna sig till rätta i arbetslivet. Herr talman! En fråga som tidigare varit uppe till diskussion i samband med LAS är de nya permitteringsreglerna. Där har vi avvaktat den utvärdering som riksdagen beställde och som regeringen utlovade till förra hösten. Nu i höst har den äntligen kommit. Den visar på just det förhållande som vi moderater befarade, nämligen att framför allt de mindre och medelstora företag i byggnadsbranschen som specialiserat sig på arbeten som utförs utomhus, t.ex. takoch fasadarbeten, schaktningsarbeten etc., har drabbats mycket hårt av de nya reglerna. För många av dessa utgör det nya permitteringslönesystemet ett hot mot den fortsatta verksamheten. Detta bekräftas också av telefonsamtal som jag får från förtvivlade företagare som hotas av konkurs och som ser att förutsättningar för fortsatt, många gånger mångårig, välrenommerad verksamhet inte längre finns. Vilka slutsatser drar socialdemokraterna i utskottet av den utvärdering som har gjorts, och när kommer riksdagen att få ta del av dessa? Herr talman! Utskottsmajoriteten förefaller mig vara långt ifrån entydig i sina ställningstaganden till de motioner som behandlas i betänkandet. I ena stunden avstyrker utskottet inte bara våra preciserade krav på ändringar i lagen om anställningsskydd utan också vårt övergripande önskemål om en total översyn. I andra stunden hänvisar utskottsmajoriteten till den kontinuerliga översyn av lagstiftningen som pågår i regeringskansliet. Detta görs i anslutning till långtgående krav som ställs av kommunisterna om skadestånd och turordningsregler, som skulle innebära det systemskifte som vi debatterade tidigare här i kväll. Det förefaller mig som om den översyn som trots allt tycks pågå är enögd. Jag vill därför fråga utskottets talesman vad som är utgångspunkten för och syftet med översynen. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer.

Herr talman! Lagen om anställningsskydd har sitt ursprung från 1974. Under den centerledda regeringens tid gjordes år 1982 vissa förändringar i lagen. Både skärpningar och uppmjukningar vidtogs vid detta tillfälle. Det har nu visat sig att det fortfarande i en hel del kollektivavtal finns bestämmelser om kortare tid än sex månader för provanställning. Från centerpartiets sida har vi under flera år påpekat att den i lagen givna möjligheten bör gälla för hela arbetsmarknaden. Man skall således inte kunna avtala bort sex månaders provanställning. Herr talman! Det kan vara av intresse att göra en återblick för att se hur socialdemokraterna har agerat under årens lopp i frågan om provanställning. I Åmanutredningen ställde sig både de fackliga företrädarna och socialdemokraterna bakom kravet på denna anställningsform. Inför beslutet i riksdagen 1982 hoppade socialdemokraterna av med motiveringen att regeringen den gången gick arbetsgivarnas ärende. I kammardebatten lovade socialdemokraterna t.o.m. att de när de kom i majoritet i riksdagen omedelbart skulle återinföra den tidigare lydelsen i lagen. Man kan nu efteråt konstatera att socialdemokraterna tillnyktrat och övergett sina tidigare ståndpunkter från oppositionstiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 9.

Herr talman! När vi nu behandlar lagen om anställningsskydd handlar det mera om konkreta rättigheter i arbetslivet än vad som är fallet när det gäller medbestämmandelagen. Det är rättigheter som till viss del är ett skydd för de anställda men som också har negativa konsekvenser. Och till de negativa konsekvenserna hör anvisningarna om avsked av strejkande arbetare. Men utvecklingen urholkar också lagen om anställningsskydd. Storfinansens nya strategier, med bolagisering men även transnationaliseringen, urholkar LAS och gör den otidsenlig. Dessutom har arbetsdomstolens tolkningar försämrat LAS och därigenom gjort den sämre för de anställda. För något år sedan pekade Åke Bergman i boken Den nya given, utgiven på Tidens förlag, under rubriken ”Anställd utan jobb” på missbruket av vikariat, provanställningar och tillfällighetsanställningar. Det är en bok värd att begrunda och som får en att fundera över hur en god tanke med lagen om anställningsskydd genom domar och vissa ändringar i många fall kanske t.o.m. har blivit negativ och inte utgör det skydd som den borde vara. Till årets riksmöte har vi från vpk ställt en rad förslag beträffande LAS. Ett gäller problemet med koncernbegreppet. Det sker en process i näringslivet där allt flera beslut fattas i koncernledningar eller ännu högre upp. Från fackligt håll har man i dag inte möjligheter att klara problemet med koncerner. Vi har ingen lagstiftning som behandlar förhållandena i koncerner —de skall ju regleras via någon form av avtal. Därför hamnar det juridiska och arbetsrättsliga ansvaret på den lägre instansen — företaget eller bolaget där arbetaren är anställd. Detta trots att det kanske inte är detta företag som fattar de övergripande besluten. Det uppstår också problem när man i sin strategi splittrar företag i olika bolag, s.k. bolagisering. På en ort kanske man får en mängd bolag som juridiskt sett utgör olika enheter. Detta försvårar det fackliga arbetet och underminerar också lagen om anställningsskydd på ett sätt som är långt ifrån de intentioner om t.ex. turordningsregler etc. som skydd för de svaga på arbetsmarknaden som låg bakom när lagen en gång antogs. Som jag påpekade i debatten om MBL har ju docent Ronnie Eklund visat att bolagiseringen får väldiga konsekvenser på just arbetsrättslagstiftningens område och att fackets arbete försvåras. Koncernbegreppet har också att göra med transnationaliseringen, som är en annan del av samma problem och där arbetsrätten naturligtvis inte täcker allt. En annan fråga av betydelse är den om ogiltig uppsägning. Man kan väl säga att tiden talar för vpk:s ståndpunkt. Det var likadant då vi för några år sedan tog upp frågan om bolagiseringen och koncernbegreppet. Det var inga som helst problem, menade man då, men nu kommer utredning efter utredning och pekar på problemen. Detsamma gäller ogiltig uppsägning. Man kan alltså avskeda en facklig funktionär eller arbetare, och om arbetsdomstolen sedan finner att saklig grund icke förelåg för avskedandet, så kan man köpa sig fri. Detta är inget problem, har utskottet sagt år efter år, när vi har pekat på händelser som avskedandet av ASAB-städerskorna och av fackordföranden vid gruvan i Aitik. Avskedandena hade naturligtvis en koppling till att man strejkat och på vilken grund man strejkat. Här kommer fredspliktsbestämmelserna in igen. Ibland tvingas nämligen en del arbetare ut i strejk, och när de strejkar avskedas de. Vi har pekat på att när t.o.m. arbetsdomstolen anser att det inte föreligger saklig grund för avsked, så kan arbetsgivaren ändå avskeda. Något som har varit upprörande ända sedan i januari är det som då hände vid AB Malmö Strumpfabrik, där en fackordförande blev avskedad av företagsledningen. Det hart.o.m. gått så långt att positionerna flyttats fram på den socialdemokratiska kongressen, där man gav ett indirekt stöd till vpk. Jag skall här från riksdagens talarstol citera vad som sades på denna kongress. Björn Matsson från Göteborg, som några av utskottets ledamöter väl känner till, tog upp frågan om vad som hade hänt på Malmö Strumpfabrik. Han sade: ”Vi vaknade alltså upp ur en till synes ganska trygg tillvaro som fackliga förtroendemän. Det är många som har blivit halvt chockerade över det sätt på vilket företagsledningen vid Malmö Strump har behandlat ordföranden. Utan något som helst sakligt skäl försökte man bli av med honom, och man var beredd att köpa sig fri. Detta är något som vi måste ta starkt avstånd från.

Man kan fråga sig var detta förslag hamnat någonstans. Utskottet, som nu behandlat frågan, har inga som helst tankar på att ta något intryck av vad som hände på kongressen. Utskottet avstyrker förslaget och anser att skadestånden är tillräckligt höga — det är bra som det är. Men trots allt har vi ju det förhållandet att en arbetsgivare kan köpa sig fri. Det är egentligen något fantastiskt, och det har vi från vpk påpekat tidigare. Exemplet från Malmö Strumpfabrik måste väl stämma till någon eftertanke framöver. Protestbreven har naturligtvis strömmat in även till våra partier med krav på att lagarna måste ändras. Ingen arbetsgivare skall kunna köpa sig fri från sina lagstadgade skyldigheter. Jag tycker detta exempel borde stämma till eftertanke. Det bekräftar att vpk under en lång tid har bedömt den här frågan rätt. Med tanke på det sätt på vilket strejker uppkommer i dag är frågan den, om inte de bestämmelser i lagen om anställningsskydd som gäller avsked vid strejk måste utmönstras. 3 Jag tycker att de vpk-reservationer som vi har fogat till detta betänkande är väl underbyggda av den verklighet som finns i arbetslivet och borde bifallas. Jag yrkar därför bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7 gäller lagen om anställningsskydd. I betänkandet har utskottet behandlat elva motioner från allmänna motionstiden. Utskottet har avstyrkt samtliga, inte bara därför att de flesta är ”gamla bekanta”, utan också därför att utskottet förutsätter att en del av de i motionerna aktualiserade frågorna behandlas i regeringskansliet i det fortlöpande arbetet med en översyn av arbetsrätten. Därför, herr talman, finner vi inte nu någon anledning att vidta några åtgärder. Flertalet av motionerna från de borgerliga partierna innehåller långt gående krav på uppluckringar av viktiga delar av lagen, t.ex. ändringar av turordningsregler, ökade möjligheter till provanställning, ändrade förutsättningar för uppsägning, ökade möjligheter till tillfälliga anställningar och utvidgning av kretsen av anställda som inte omfattas av lagen. Till betänkandet har fogats tio reservationer från moderaterna, centern och vpk. I reservation 1 av moderaterna krävs en översyn av lagen om anställningsskydd. Utskottet delar inte de synpunkter och skäl som moderaterna framför i sin reservation. Vi har den uppfattningen att lagen i kombination med gällande avtal fungerar på ett bra sätt. Beträffande vikarieanställningar så ställer vi oss bakom uppfattningen att det där finns problem. Men vi delar inte uppfattningen att problemen beror på lagen om anställningsskydd — det är andra saker som har stor betydelse. Jag förmodar att Sonja Rembo, om hon lyssnade på debatten tidigare här i kväll beträffande jämställdhetsarbetet, delar min uppfattning. Problemen beror till stor del på den olika syn som i dag finns på mäns och kvinnors arbetsmarknad, en syn som innebär att arbetsgivare för kvinnodominerade yrkesområden oftast planerar verksamheten med en stor arbetskraftsreserv till sitt förfogande, vilket i förlängningen innebär ett ökat vikarieproblem. Detta skulle inte på något sätt bli bättre genom att man försvagade anställningsskyddet för de grupper som har arbete. Nej, detta problem får angripas på annat sätt, och en åtgärd är de förslag om nya regler för deltidsmarkering som vi framlade redan i kompletteringspropositionen. Tyvärr kunde vi vid det tillfället konstatera att vikarieanställningarna är ett problem. Centern ansåg i stället att vi förföljde dessa grupper genom de åtgärder vi vidtog, så egentligen borde moderaterna debattera detta problem med centerns företrädare. Vikarieproblemet är också en fråga om resurser. Jag vill därför ställa frågan till moderaternas företrädare: Är ni beredda att ställa upp på förslag som ger mer resurser till sjukvård och vårdområdet över huvud taget? Med detta yrkar jag avslag på reservation 1. Krav på att utvidga kretsen av dem som inte omfattas av lagen om anställningsskydd har behandlats vid ett flertal tillfällen i utskottet. Vi har fortfarande den uppfattning som var riktlinje vid lagens tillkomst, att så många som möjligt skall omfattas av det skydd som lagen innebär. Detsamma gäller kravet på en precisering av arbetstagarbegreppet. Vi har den uppfattningen att den precisering som finns i förarbeten till medbestämmandelagen fortfarande skall gälla. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 3. I reservationerna 4 och 5 framförs krav på ändrade förutsättningar för uppsägning av en arbetstagare, men från helt olika synsätt. Moderaterna vill i reservation 4 att lagen skall ändras så att det blir lättare att säga upp en anställd. För detta för man fram argument som att arbetskamraternas och arbetsgivarens intressen skall stärkas gentemot den som skall sägas upp. Utskottet anser inte att det i detta sammanhang har framkommit något som ger anledning till en lagändring. Med utgångspunkt i de regler som finns får man ta ställning i konkreta fall till vad som är saklig grund för uppsägning. Jag yrkar avslag på reservationerna 4 och 5. I reservation 6 saluför vpk åter kravet på att en arbetsgivare inte skall kunna köpa sig fri från en anställd, när en domstol ogiltigförklarat ett avsked. När man hör detta krav framföras här i kammaren på ett mycket dramatiskt sätt av Lars-Ove Hagberg, kan man först tycka att det är ett rimligt krav. Men verkligheten är helt annorlunda, och jag tror att också vpk:s företrädare är medveten om det orimliga i kravet. Har det på en arbetsplats uppstått en sådan situation att arbetsgivaren trots domstolsutslag inte är beredd att ändra sig, tror jag inte att den berörda personen på något sätt skulle må bra om han eller hon tvingades tillbaka till arbetsplatsen. Jag kan inte heller se hur detta skulle vara praktiskt genomförbart. Skall man anlita vaktbolag eller polis för att bereda den avskedade tillträde igen? Beträffande uppräkningen av skadestånden och deras effekter förutsätter utskottet att denna fråga behandlas i den kontinuerliga översyn av arbetsrätten som bedrivs i regeringskansliet. Med det yrkar jag avslag på reservation nr 6. Vpk tar i reservation 8 upp frågan om turordningsregler inom koncerner och vad som händer när företag bolagiseras, som Lars-Ove Hagberg berörde för en stund sedan. Detta är inte någon ny fråga. Den har varit uppe för diskussion vid åtskilliga tillfällen i denna kammare. Något nytt har inte framkommit som ändrat vår uppfattning att den lämpligaste åtgärden är att lösa detta avtalsvägen mellan parterna på arbetsmarknaden. Jag vill markera att utskottet anser att den utveckling som i dag sker inom näringslivet på sikt kan innebära problem. Vi vill också betona att vi ser det som mycket angeläget att man inom regeringskansliet följer denna utveckling. I reservation nr 7 av moderaterna motiverar reservanterna sina ställningstaganden bl.a. med att nuvarande turordningsregler försvårar anpassningen till ny teknik och nya produktionsformer och att lagen inte ger möjligheter till den flexibilitet som är nödvändig vid strukturförändringar. Reservanternas beskrivning stämmer väldigt illa överens med verkligheten. Enligt nuvarande regler är det fullt möjligt att göra avsteg i vissa situationer. Vid förkortning av arbetsstyrkan kan avsteg göras om någon med längre anställningstid inte har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Det är också en mycket grov överdrift när reservanterna påstår att lagen skulle utgöra ett hinder för anpassning till ny teknik och nya produktionsformer eller vid rationalisering och effektivisering. Detta är processer som ständigt pågår i företagen, och jag tror att det är svårt för reservanterna att över huvud taget hitta något företag i Sverige, som med fakta på bordet skulle kunna hävda att turordningsreglerna omöjliggör detta. Kraven i reservationen om särskilda turordningsregler för arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter har bara en utgångspunkt, nämligen den att ge arbetsgivaren ökade möjligheter att gallra bland arbetskraften. Den som är något initierad i problematiken blir ganska snart klar över att en sådan ändring verkligen är en uppluckring av lagen. En tillämpning fullt ut skulle i praktiken innebära att det på sikt kommer att bli ett A och ett B-lag på arbetsmarknaden. Är det detta som är tanken bakom moderaternas reservation? Vad vill i så fall Sonja Rembo göra åt att det blir ett B-lag på den svenska arbetsmarknaden? Jag yrkar avslag på reservationerna 7 och 8. I reservation 9 av moderaterna och centern krävs en utökning av den tid som arbetsgivaren får göra provanställning. Reservanterna anser också att riksdagen skall sätta sig över parternas förmåga att själva avgöra vad tidsgränsen skall vara för provanställning. Det är konstigt — när det gäller försämringar åberopar ni lagstiftning, men när det gäller våra förslag till förbättringar i lagen om anställningsskydd tycker ni att detta skall lösas avtalsvägen. För en inte alltför lång stund sedan sade Sonja Rembo att riksdagen inte skall gå in och kommendera parterna, men det är just vad ni gör i den här reservationen. I dag följer de flesta avtalsområden den sexmånadersgräns som riksdagen beslutade när lagen ändrades 1982. Det är också viktigt att konstatera att det finns avtalsområden där det inte är aktuellt med någon anpassning i avtalen efter den sexmånadersgräns som finns. Ingvar Karlsson i Bengtsfors ställde frågan om vi från socialdemokratisk sida nyktrat till när det gäller synen på lagen om anställningsskydd. Frågan är nog i stället om centern har nyktrat till när det gäller att se på verkligheten, när man fortfarande använder argumentet att en utökning av provanställningstiden skulle ge fler arbetstillfällen. Jag tycker det låter ihåligt. Jag yrkar avslag på reservation 9! När det gäller reservation 10 av moderaterna om en ökning av möjligheten till anställningar vid arbetsanhopningar, har vi samma uppfattning som vi framfört tidigare, nämligen att lagens regler ger arbetsgivarna tillräckligt utrymme för tillfälliga anställningar vid arbetsanhopningar. Jag yrkar avslag på reservation nr 10. Sonja Rembos påstående, att permitteringsreglerna för byggnadsarbetare har medfört stora skadeverkningar på sysselsättningen och att i många fall företag hotas, vill jag bestämt tillbakavisa. Det är verkligen en stor överdrift. Inom Byggnadsarbetareförbundet känner man inte till något fall där reglerna har verkat på det viset. Däremot är det riktigt att vissa företag drabbas hårdare än andra av väderpermitteringar. Inom aridra branscher drabbas vissa företag också hårdare än andra vid konjunkturpermitteringar. För byggbranschen i dess helhet är permitteringslön på grund av otjänlig väderlek en marginell kostnad. Om enstaka hårt drabbade företag skulle ha svårt att bära denna kostnad så borde det vara ett problem för branschen själv att gemensamt och kollektivt lösa i så fall. Sammanfattningsvis, herr talman, kan man utan tvekan konstatera att de förslag som finns i de borgerliga reservationerna till detta betänkande innebär en klar försvagning av de anställdas skydd och en förstärkning av arbetsgivarens ställning. Jag måste också konstatera att de bilder som målas upp här i kammaren av reservanterna inte överensstämmer med verkligheten ute på arbetsmarknaden. Detta gäller oavsett om bildmålaren kommer från höger eller vänster sida. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Johnny Ahlqvist frågade mig om jag lyssnade på den tidigare jämställdhetsdebatten. Ja, det gjorde jag. Jag tycker det är viktigt att poängtera hur illa framför allt stora grupper av kvinnor på arbetsmarknaden har drabbats av den oerhörda stelbenthet som inte minst följt av lagen om anställningsskydd men som även är ett resultat av annan lagstiftning och avtal. Vikarieproblemet är mycket akut, och vi har talat om det många gånger här i kammaren. Johnny Ahlqvist frågade mig också om jag är beredd att ställa resurser till förfogande för den offentliga sektorn för att lösa det problemet. Ja, det är jag. Men inte i den form som Johnny Ahlqvist tänker sig. Vad vi moderater vill göra är att bryta de offentliga monopolen. Vi vill låta medborgarna själva disponera mer av sina egna pengar för att kunna välja den vård och service som de vill ha. Vi vill skapa möjligheter för nya verksamheter, och vi vill skapa möjligheter för de människor, inte minst de stora grupper kvinnor, som i dag är inlåsta i en otillfredsställande arbetssituation i den offentliga sektorn att utvecklas, att finna andra arbetsgivare och att starta egna verksamheter. Det skulle ge Johnny Ahlqvist och mig och våra kolleger mindre arbete, men det skulle skapa större tillfredsställelse och bättre arbetsförhållanden för inte minst alla de kvinnor som finns på den offentliga sektorn, och det skulle ge medborgarna bättre vård och service. Det är ett utomordentligt sätt att skapa resurser för att lösa problemen.

Det finns företag som vid intervjuer har beskrivit de nya permitteringslönesystemen som ett hot mot den fortsatta verksamheten — vilket också har bekräftats av företagare som jag har haft personlig kontakt med. Det här är ett problem, Johnny Ahlqvist.
Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att socialdemokraterna i utskottet har en väldigt stark politisk bindning till att inte störa utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför hänvisar de till avtalslösningar. Det finns ingen som helst handlingskraft i regeringskansliet — där följer man bara frågorna — och tänker inte ingripa någonstans. Man kan undra varför. När det gäller arbetsköparnas möjligheter att köpa sig fria måste väl ändå utvecklingen nu ha fått bort Johnny Ahlqvists skygglappar? Han hänvisar till att det inte skulle vara möjligt för en arbetare, som har blivit avskedad och av arbetsdomstolen fått veta att detta icke är giltigt, att välja mellan att få skadestånd eller att återgå till arbetet. Jag tror faktiskt att en arbetare kan välja mellan dessa saker och avgöra hur läget är. Vad är det för arbetsgivare vi har i det här landet, Johnny Ahlqvist? Vi måste göra något åt dem som inte följer ett utslag i arbetsdomstolen utan trakasserar en arbetare som vill vara kvar på sitt arbete. Tillåter Johnny Ahlqvist att arbetsgivarna gör vad som helst? I så fall måste det väl finnas någon lagstiftning som gäller dem, eftersomt.o.m. arbetsdomstolen säger att det förhåller sig på detta sätt. Det är ju detta krav som vi ställer. På Malmö Strumpfabrik hann det aldrig gå så långt. Företaget avskedade en facklig förtroendevald, men trycket utifrån gjorde att arbetsgivaren tog tillbaka sitt avsked. T. o. m. den socialdemokratiska kongressen uttalade att något måste göras åt denna lagstiftning. Man ansåg att lagstiftningen åtminstone måste ses över. När det gäller turordningsreglerna vill man också ha en uppgörelse mellan parterna, och man skall följa utvecklingen. Nog är detta ganska häpnadsväckande när vi står inför en så våldsamt snabb utveckling. Vi har ju under flera år sett en utveckling med bolagisering, som regeringen inte gör något åt. Jag vill återkomma till min första fråga: Varför vill regeringen inte göra något? Är det för att regeringen inte skall komma på kant med Svenska arbetsgivareföreningen, exportindustrin eller andra? Är det huvudskälet? Det kan ju inte vara de arbetandes intressen som gör att regeringen inte ingriper.

Herr talman! Jag skall bara beröra frågan om provanställning. Johnny Ahlqvist talar om provanställningen som om den inte skulle ha någon betydelse. Men det har den. Det fanns tidigare avtal på detta område om sex månaders provanställning, och det finns fortfarande avtal. Nu säger Johnny Ahlqvist att det är så många som har sex månaders provanställning genom avtal och att detta därför är onödigt. Men man kan fråga varför det över huvud taget finns provanställning. Det är den springande punkten. Jo, man har provanställning därför att arbetsgivarna vill bekanta sig med personerna och se om de passar för uppgiften. Och det är i detta sammanhang, Johnny Ahlqvist, som vi kommer in på att ungdomar genom provanställning har chans att få jobb. Många små företagare avstår nämligen från att anställa folk, om de inte har denna möjlighet till provanställning. Dessa företagare vill ha sex månaders provanställning. Men tyvärr har deras organisationer inte lyckats införa detta genom förhandlingar. Provanställningar är viktiga just för att få in ungdomarna på arbetsmarknaden. Jag har talat med många företagare som har sagt att om de hade möjlighet att anställa folk under en längre provanställningstid skulle de kunna anställa fler.

Herr talman! Jag skall börja med Ingvar Karlssons i Bengtsfors sista fråga om varför man har provanställning. Jag har läst i gamla protokoll och betänkanden att det var det parti som Ingvar Karlsson företräder som införde provanställning. Jag tycker därför inte att det finns någon anledning för mig att besvara den frågan. Vi anser att riksdagen över huvud taget inte skall lagstifta om provanställning. Den paragraf det gäller är nämligen dispositiv, och jag anser att den skall vara det så att arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna kan hitta de lämpligaste avtalslösningarna. Ingvar Karlsson målar upp en bild som innebär att det bara är från arbetstagarorganisationerna som man vill ha en begränsad provanställningstid om t.ex. tre, fyra eller fem månader. Jag måste då tala om för honom att arbetsgivare och arbetstagare gör överenskommelser i avtal om hur långa provanställningarna skall vara. Jag tror inte på det som Ingvar Karlsson sade om att en längre provanställningstid skulle ge ungdomar större möjlighet till arbete. Enligt statistiken har ungdomsarbetslösheten nämligen minskat under ett år från 32 000 till 24 000. Mig veterligt har det inte införts någon lagstiftning som har ändrat på provanställningstiden. Jag tror att om ungdomarna får arbete så beror det på att det finns arbetstillfällen för dem och inte på att de kan provanställas. Sonja Rembo tog upp problemet med vikarier. Hon sade att den bästa lösningen på detta problem naturligtvis är att bryta de offentliga monopolen. Jag måste då fråga Sonja Rembo: Om man bryter de offentliga monopolen och i stället inför privat företagsamhet inom sjukvården, är det då inte meningen att berörda privata företag skall omfattas av lagen om anställningsskydd? I moderaternas reservation ondgör man sig nämligen över lagen om anställningsskydd, och det sägs att det är den som förorsakar vikarieanställningarna. Jag förmodar att lagen skall omfatta även de privata lösningarna. I så fall kan jag inte inse att det skulle bli någon skillnad inom ett privat företag eller inom den offentliga sektorn när det gäller vikariefrågan. När det gäller permitteringslöner i byggbranschen så framkom det att synpunkterna i fråga hade framförts vid intervjuer. Men i inlägget från talarstolen tidigare sade moderaternas företrädare att dessa löner faktiskt hade förorsakat att företagare hade gått i konkurs. Det är detta jag vänder mig mot. Jag vet att de utgör en belastning, men konjunkturpermitteringar på andra företag klaras upp. Jag tror därför att man löser detta problem inom byggbranschen. Lars-Ove Hagberg säger att det är ett ofog att arbetsgivarna skall kunna köpa sig fria. Jag menar att ordet ofog avser något som händer ofta. När man hör Lars-Ove Hagberg kan man tro att det är fråga om något som händer ofta på den svenska arbetsmarknaden. Men antalet fall där arbetsgivarna köper sig fria kan man nog räkna på en hand.
Herr talman! Jag får fortfarande inget svar på de frågor som jag ställde till Johnny Ahlqvist i mitt inledningsanförande. Men jag skall svara på hans sista fråga. Det blir samma problem med vikarier även om man bryter de offentliga monopolen och öppnar för privat verksamhet, säger Johnny Ahlqvist. Nej, jag tror inte det. Monopol har nämligen den effekten att de leder till ineffektivitet och dåligt resursutnyttjande. Det kan vi se på alla områden. Och det är märkligt att socialdemokraterna, som från början var de främsta motståndarna mot monopol, i dag är de främsta förespråkarna för just monopol. Om vi bryter de offentliga monopolen öppnar vi för nya arbetsformer, nya organisationsformer och bättre resursutnyttjande. Och för de offentliganställda medför detta den definitiva fördelen att de kan byta arbetsgivare. De kan precis som de anställda på den privata sidan utnyttja sina konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Det är ingen oväsentlig fördel. De skulle kunna få en mycket bättre arbetsmarknad på det sättet, och vi skulle komma ifrån väldigt många av de problem som råder på stora delar av den offentliga arbetsmarknaden. Den lagstiftning som vi har förutsätter ett statiskt samhälle och ett statiskt arbetsliv. Arbetslivet och samhället är inte statiska. Därför fungerar lagstiftningen i dag väldigt mycket sämre, och allteftersom samhället och arbetslivet förändras kommer lagstiftningen att visa sig alltför stelbent och alltför otymplig. Den hindrar en dynamisk utveckling. Det är detta som vi moderater har påpekat, och det är därför som vi vill ha en översyn av lagstiftningen. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna inte inser hur nödvändigt det är att man kontinuerligt anpassar lagstiftning och avtal till verkligheten. Jag gör mig inga illusioner om att socialdemokraterna skall ändra sig i den här frågan. Tyvärr har människorna ute på arbetsplatserna funnit att lagen om anställningsskydd inte ger dem den trygghet som hade utlovats utan är en chimär och förhindrar utvecklingen. Men socialdemokraterna tänker inte göra någonting åt den saken.
Herr talman! Jag vet inte hur Johnny Ahlqvists händer ser ut egentligen. Om man räknar med ASAB-städerskorna måste Johnny Ahlqvists händer vara mycket stora — där var det många som avskedades och fick skadestånd och inte kom tillbaka. Det finns också fler. Vi behöver kanske inte heller räkna upp exempel på människor som blivit avskedade och fått rätt i arbetsdomstolen, utan det är just den möjlighet som föreligger som verkligen borde skrämma en gammal fackföreningsman till eftertanke, så att han funderar över vad det är som pågår. Det som hände på Malmö Strump och som är ganska aktuellt måste väl stämma till ännu mer eftertanke, så att man säger: Den här luckan måste vi täppa till. Vpk föreslår att den som hamnar i den här situationen skall få välja mellan att få skadestånd eller att återgå till arbetet. Men Johnny Ahlqvist har ingen tilltro till att arbetaren kan se hur hans situation är, om han vill ta ett skadestånd eller gå tillbaka. Det tycker jag verkligen är att beklaga. Jag hoppas att detta är en engångsföreteelse, men vi har nu ett LAS betänkande som handlar om konkreta rättigheter, och socialdemokraterna backar i den här frågan trots att man har ett kongressbeslut bakom sig. Då blir jag betänksam över hur framtiden kommer att bli, när de fackliga förtroendemännen skall försvara sig mot det tryck från kapitalet som nu ökar. Det gör mig orolig.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att jag inte har någon tilltro till de fackliga organisationerna. Jo, jag har mycket stor tilltro till dem. Men det är inte mer än några minuter sedan som Lars-Ove Hagberg själv sade att de kampodugliga fackföreningarna underkastar sig arbetsköparna. Är det vad vpk anser om de fackliga organisationerna, att de är kampodugliga? Det var väd Lars-Ove Hagberg sade själv. De fall som Lars-Ove Hagberg tar upp kan jag naturligtvis inte räkna på mina tio fingrar. Det var ju fler än tio personer som avskedades. Men frågan är varför de avskedades. Den frågan diskuterades i ett tidigare betänkande, och anledningen var de vilda strejkerna. De fall jag tänker på, som man kan räkna på sina fingrar, är de fall där man kommer på kant med varandra på ett annat sätt på arbetsplatsen. Frågan om vilda strejker och strejkrätt tycker jag vi har debatterat tillräckligt tidigare i kväll, och den frågan har liksom inte med detta betänkande att göra. Sonja Rembo säger att man i dag inte har några möjligheter att byta arbetsgivare. Jo, lagen ger mycket goda möjligheter till det. Ingen i det här landet är ju tvångsanställd, så man kan mycket väl byta arbetsgivare. Att moderaterna påstår att det finns vissa inlåsningseffekter grundas naturligtvis på att antalet arbetstillfällen inte är så stort som det har varit tidigare. Då kan man kanske med statistik bevisa att vi har fått en mindre benägenhet att byta jobb på 1970 och 1980-talen. Men alla här i kammaren vet ju vad som hände från slutet av 1970-talet och fram till 1980-talet, när antalet arbetstillfällen här i landet minskade. Detta påverkar naturligtvis den benägenhet man har att byta anställning. Sonja Rembo säger att jag inte svarar på hennes frågor. Det kan vara möjligt.

Herr talman! Anställningsskyddslagen har i sin nuvarande utformning gällt sedan 1982. Den lades fram av den dåvarande mittenregeringen och hade föregåtts av en genomgripande översyn av den tidigare lagstiftningen, de s.k. Åmanlagarna. Behovet av en ändring i lagstiftningen var uppenbart, Bl. a. fanns inslag som ansågs direkt hämma en positiv sysselsättningsutveckling inom industrin, kanske främst inom de mindre företagen. De ändringar som vidtogs gällde bl.a. provanställning, turordning vid uppsägningar och permitteringar, tillfälliga arbetstoppar vid arbetsanhopning samt saklig grund för uppsägning. Förslaget mötte kraftigt motstånd från den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Det förtjänar emellertid att upprepas att socialdemokraterna i regeringsställning inte har ansett det motiverat att följa upp sin kritik från oppositionsåren — lagen var med andra ord bra när den antogs 1982. Skälet till motståndet var, som jag tidigare anfört, bl.a. möjligheten till provanställning i sex månader eller annan tid som överenskoms genom kollektivavtal. Många ungdomar hade då som nu uppenbara problem att få möjlighet att prova och känna sig för i ett nytt yrke. Samtidigt upplevdes ett motstånd från de små arbetsgivarna mot att anställa flera människor, trots att småföretagarverksamheten i många fall hade behov av arbetskraft. Under åren som gått sedan 1982 har nya verksamheter kommit till i näringslivet. Samtidigt kvarstår i många fall svårigheter att få anställning för ungdomar som kommer direkt från skolan, på grund av avsaknaden av arbetslivserfarenhet. Samtidigt har man fortfarande bestämmelser i kollektivavtal om provanställning som är restriktivare än lagen. Därtill kommer att många småföretagare har hängavtal som de inte kan påverka. Detta har folkpartiet påpekat under de senaste åren utan att det har skett någon förändring för att göra provanställningen till det redskap som lagens andemening innebar när den antogs 1982. I reservation 9 av centerpartister och moderater tas denna fråga upp. Folkpartiet delar reservanternas åsikter om att provanställningen bör göras mer positiv för såväl nytillträdande ungdomar som småföretag och att den bör omfatta sex månader. Däremot delar vi inte reservanternas synpunkt att lagen bör utvidgas att gälla provanställningar som överstiger sex månader. Vi anser då att man frångår lagens andemening om en restriktiv hållning i lagstiftningen. Jag yrkar därför: Herr talman! Folkpartiet har under de senaste åren krävt ett särskilt, begränsat regelsystem för de mindre företagen. Lagstiftningen är på många områden dåligt anpassad till förhållandena i de små företagen. I detta sammanhang blir det mer och mer påtagligt när nya företag inom nya branscher växer upp, branscher vars verksamhet man inte kunde förutse i tidigare lagstiftning. Nyföretagandet måste uppmuntras, och olika former av samarbete måste ges utrymme att utvecklas. Inom bl.a. vården är det önskvärt att anhöriga ges möjligheter att medverka. Det bör också finnas plats för frivilliga insatser inom den offentliga sektorn. Under senare tid har flera exempel visat att det är oklart om en person skall betraktas som arbetstagare eller egen företagare i förhållande till sin arbetsgivare. För att undvika de stora problem detta förhållande medför måste dessa begrepp ges en enhetlig definition. Dessa frågor om arbetstagarbegreppet har tagits upp i reservation 3, som följer upp folkpartiets kommittémotion A715, varför jag härmed yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 om ändring i lagen om statlig lönegaranti framgår att vissa mer formella ändringar i lagen om statlig lönegaranti vid konkurs måste ske. Vad som är mer intressant är att statsrådet i propositionen förespråkar, att när en reform av handläggningen av lönegarantifrågorna kommer att genomföras bör den leda till att all prövning av sådana anspråk skall göras av kronofogdemyndigheterna. Statsrådet vill dock avvakta med ett förslag till handläggningsreform. Ett förslag från lönegarantiutredningen, som fått stöd av en bred remissopinion, går ut på att prövningen av lönegarantianspråk vid samtliga konkurser skall åvila konkursförvaltarna. Även vad som har anförts i motionerna från folkpartiet, centern och en grupp socialdemokrater stöder sådana tankar. Herr talman! Synsättet hos motionärerna och reservanterna i lagutskottet och arbetsmarknadsutskottet kan sammanfattas på följande sätt. Konkursförvaltarna, som under hela konkursens gång har en direktkontakt med företaget, har mycket bättre förutsättningar än kronofogdemyndigheterna att handlägga anspråk enligt lönegarantilagen. Förvaltarnas nära kontakt med företaget och dess anställda leder till det säkraste underlaget för att bedöma lönegarantianspråken. En kommande reformering av handläggningen av lönegarantisystemet bör därför leda fram till att förvaltarna får sköta alla lönegarantiärenden, dvs. även de som sköts av kronofogdemyndigheterna. Lagutskottet har yttrat sig över denna fråga och håller med om att kronofogdemyndigheterna i sin nuvarande organisation generellt inte har de resurser som krävs för att ta hand om fler och kanske mer kvalificerade lönegarantiärenden. Som ett provisorium, då den nya konkurslagen träder i kraft redan vid årsskiftet 1987-1988, får därför godtas att ansvaret för att pröva lönegarantianspråken övergångsvis knyts till den nya konkurslagens bestämmelse om anordnande av bevakningsförfarande. Övergångsvis bör — därom är vi ense i arbetsmarknadsutskottet — en ändring av konkurslagens 9 kap. 1 § ske så att bevakningsförfarande kan äga rum om det med hänsyn till handläggning av lönegarantiärenden finns skäl för det. Det anförda leder till slutsatsen att, i avvaktan på en slutlig reform, den föreslagna ändringen i konkurslagen inte bör tidsbegränsas, som föreslagits av utskottsmajoriteten. Regeringen, som avser att återkomma till riksdagen med förslag, kan med fördel läsa lönegarantiutredningen en gång till. Det starka remisstödet bör leda till förnyade och positiva överväganden. Reservationen bygger på motioner från både regeringssidan och oppositionen och är värd att ytterligare beaktas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Till betänkandet om statlig lönegaranti vid konkurs är fogad en reservation. I reservationen, liksom i den avvikande meningen ilagutskottets yttrande, hävdas att förvaltarna skall ha ansvaret för prövningen av lönegarantifrågorna vid samtliga konkurser. I majoritetsskrivningen i lagutskottets yttrande påpekas att kronofogde myndigheten för närvarande inte har resurser för att tillföras fler och kanske — Prot. 1987/88:41 mer komplicerade lönegarantiärenden. 9 december 1987 Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet ansluter sig till det som har anförts konkurslagen skall gälla endast till den 30 juni 1988. Under denna tid ges troll ift på räntor, kronofogdemyndigheterna möjlighet att genom förberedelser i form av - Ha P £ utbildning m.m. på ett kompetent sätt handlägga de nya lönegarantiärenden som tillkommer med anledning av den nya konkurslagen. Redan nu handläggs ca 95 960 av lönegarantifrågorna hos kronofogdemyndigheterna, och efter en lagändring ca 98 90. Om reservanternas förslag bifölls skulle lönegarantiärenden handläggas av ca 400 konkursförvaltare. Det skulle inte vara bra, om en enhetlig rättstilllämpning eftersträvas. Detta ställs mot de 25 kronofogdemyndigheter som kommer att finnas efter den 1 juli 1988. Även från rent principiella synpunkter bör reservanternas förslag avvisas. En statlig ersättning bör av principiella skäl beslutas av staten — det är en ren myndighetsutövning. Tillsyn och kontroll kan säkerställa verksamheten. Herr talman! Sammanfattningsvis kan de båda ståndpunkter som har kommit fram formuleras på följande enkla sätt: Majoriteten anser att arbetet med lönegarantifrågor är en myndighetsutövning, och därför skall kronofogdemyndigheten ha den uppgiften. Minoriteten ser möjligheten för konkursförvaltare, dvs. det privata alternativet, att få ökade uppgifter. Det handlar om ca 800 milj.kr. som skall förvaltas. En annan omständighet är att förvaltarna skall ta hand om alla lönegarantifrågor och att de skall kunna använda pengarna till fortsatt drift i företaget. För majoriteten är det angeläget att pengarna i första hand används för det som de är avsatta för, nämligen som en garanti till löntagarna att de får ut den lön som de skulle ha fått om företaget inte gått i konkurs. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1987/88:6.

Herr talman! I proposition 1987/88:44 föreslås att det fr.o.m. taxeringsåret 1989 införs en generell beloppsgräns för kreditinstituts uppgiftsskyldighet. Om den sammanlagda räntan till en person understiger 100 kr. behöver ingen kontrolluppgift lämnas. Flera sådana räntor föreslås vara skattefria om de sammanlagt understiger 500 kr. Den här ändringen är föranledd av bankers och andra kreditinstituts problem med uppgiftslämnandet. Redan när den förenklade självdeklarationen infördes 1985 föreslog vi i folkpartiet en beloppsgräns om 500 kr. Vi gör på samma sätt i dag och föreslår att belopp understigande 500 kr. inte skall behöva föranleda någon kontrolluppgift. Vi tycker att man skall uppmuntra folk till ett klokt handlande. Det förslag vi framlägger innebär att man kan bygga upp en normal kundrelation med en bank. Man förleds inte av chansen att eventuellt kunna göra vinst på räntorna genom att sprida ut mindre sparbelopp på flera olika banker. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! De förslag som vi nu diskuterar är egentligen så självklara att man kanske inte behöver ödsla så många ord på dem. Förslagen är dessutom en naturlig följd av tidigare beslut vad gäller bankers och kreditinstituts skyldigheter att lämna kontrolluppgifter om räntor. I huvudsak föreslår utskottet följande. Uppgår den sammanlagda räntan för en kund hos ett kreditinstitut till mindre än 100 kr. behöver uppgift inte lämnas och sådana räntor skall också vara skattefria. För att detta inte skall kunna missbrukas föreslår utskottet att om en kund har flera konton hos olika banker så att den sammanlagda räntan på dessa konton uppgår till 500 kr. eller mer upphör skattefriheten. Vad gäller de s.k. gemensamma kontona föreslås i propositionen att uppgift inte behöver lämnas om kontot innehas av fem personer eller fler. Ewy Möller kan vara lugn när det gäller konton som innehas av upp till 100 personer. Utskottets majoritet tycker att fem personer är en rimlig gräns och instämmer därför i förslaget till den delen. När det för några år sedan fattades beslut om bankernas uppgiftsskyldighet vad gäller räntor, förutsåg man att det skulle vara vissa praktiska problem med att sammanföra konton som har personnummer med sådana som inte har det. Därför medgav man övergångsvis vissa lättnader. Det gäller då konton där räntan var under 1 000 kr. Nu sänks denna gräns till att gälla konton med en ränta mindre än 100 kr. Kreditinstituten har haft två år på sig nu. Någon kan tycka att det är för kort tid. Hade de haft tre år på sig är jag säker på att någon hade tyckt att tre år var för kort tid. Instituten har varit medvetna om att detta skulle komma och de har alltså haft denna tid på sig att göra nödvändiga kompletteringar. Majoriteten i utskottet anser att den här tiden har varit tillräcklig. Herr talman! Jag har inte nämnt reservationerna. Av dessa ord antar jag att det framgår vad jag tycker om dem. För ordningens skull vill jag dock yrka avslag på de tre reservationerna och som en följd av detta yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om regeringen vill medge en skattefrihet för räntor om 500 kr. tycker vi från folkpartiets sida att man borde medge att uppgiftsgränsen sätts där. Det skulle innebära att om man hade en naturlig bankrelation och fick räntor på upp till 500 kr. skulle de inte vara skattefria. Om man hade flera sådana var de självfallet skattepliktiga. Man skulle då inte frestas att gå runt hörnet och sätta in pengar så att man får en hundralapp i ränta här och där. 100 kr. i ränta skattefritt motsvarar för många en inkomst på ungefär 500 kr. före skatt. Det krävs en viss insats för det. Det är enklare att gå runt hörnet och sätta in motsvarande summa på banken och tjäna detta belopp. Går jag runt ett par tre stycken hörn blir det desto bättre. Detta uppmuntrar folk till ett irrationellt handlande. Det kommer att föranleda en massa småkonton alldeles i onödan. Folkpartiets förslag, herr talman, är klokare.
Herr talman! Kjell Johansson, man kanske måste gå runt fem hörn och öppna fem konton för att få ut en hundralapp. Men vanligt folk planerar inte på så sätt. Det är att konstruera problem. Vi tycker faktiskt att det är rimligt att ha denna gräns. Men man får ta vissa praktiska hänsyn. Om ett antal personer har konton med små tillgångar får vi väl acceptera det och därav acceptera gränsen 500 kr. för flera konton på olika kreditinstitut. Ewy Möller, jag har faktiskt läst protokollet från motsvarande debatt för två år sedan. Då var huvudlinjen för moderaterna den personliga integriteten. I huvudsak har ni släppt den linjen nu. Men Ewy Möller kunde inte låta bli att i sitt inlägg återkomma till det. Bara för att vi inte vill acceptera fullt ut vad bankerna säger kommer den personliga integriteten fram. Vi uppfattar i alla fall inte vår uppgift som att gå bankernas ärenden. Man får försöka göra en viss avvägning. Man har tagit viss hänsyn till de praktiska problem som finns, därav det förslag vi nu har kommit fram till. Det är kanske förmätet av mig att ha en åsikt om det, men jag tror ändå att det vore förnuftigt om Ewy Möller inte drog linjen om den personliga integriteten alltför hårt. Då kan vi ta upp den debatt vi hade för två år sedan, och så blir det andra och betydligt längre diskussioner.
Herr talman! Arne Kjörnsberg, om vanligt folk har så mycket pengar på banken att de får en ränta på inemot 500 kr. , visst är det då intressant att gå runt hörnet och sätta in dessa pengar och på det viset skattefritt tjäna 400 kr. Det är inte så illa att skattefritt tjäna 400 kr. så det kan man förvisso göra. Det kommer att medföra en mängd småkonton som skall hanteras i bankerna och det kostar pengar. Det är inget bra förslag ni har lagt.

Herr talman! Mycket kort: För Ewy Möller går alltså gränsen mellan det överkontrollerade samhället och det icke överkontrollerade samhället bl.a. vid om det skall vara två eller fem personer på ett s.k. gemensamt konto för att man skall lämna uppgift eller inte. I och för sig är det en intressant distinktion, men jag tror inte den är speciellt principiell.

Herr talman! Jag är medveten om att jag har frestat kammarens tålamod i denna sena timme. Jag skall därför nöja mig med att i denna fråga i allt väsentligt instämma i vad Bo Lundgren sade. Jag yrkar således också bifall till reservation 1. Helt kort vill jag anföra några ord om det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Skattereglerna vid fusion kommer inte att vara tillämpliga vid fusioner mellan en vanlig ekonomisk förening och dess helägda dotterfö retag. I princip kan således samma resonemang som beträffande bankerna göras gällande i fråga om ekonomiska föreningar. Eventuella problem i detta hänseende bör enligt vår mening kunna beaktas i samband med den översyn av reglerna som vi redan tidigare har uttalat oss för då det gäller bankerna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 10 behandlas proposition 51 om inbetalningskvoten vid avsättning till allmän investeringsfond. Propositionen innebär att inbetalningskvoten skall höjas från 75 9 till 100 96. I utskottsmajoritetens uttalande heter det bl.a. att det anförts goda skäl för en höjning av inbetalningskvoten. Men vilka goda skäl som föreligger redovisas inte. Inte ett ord sägs egentligen om varför man skall höja inbetalningskvoten. I propositionen nämns att den höjning som skedde 1984 från 50 9 till 75 90 inte innebar någon hämmande effekt på avsättningen till investeringsfonderna. Att nu tro att man kan höja inbetalningskvoten till 100 96 utan att det skulle ha negativ effekt är nog alltför optimistiskt. Vad vill egentligen regeringen med sitt förslag? Vill man ta bort intresset för avsättning till investeringskonto? Nog låter det bra när man i propositionen ger sken av att företagen skall bli mer intresserade av att investera snabbare, om avsättningsreglerna blir mer restriktiva. Men verkligheten är ju den att det är regeringen och inte det enskilda företaget som avgör när investeringsfonderna får användas. Inför detta faktum är det mycket troligt att avsättningarna till investeringsfonder nu kommer att minska mycket kraftigt. Vill man ha kvar investeringsfonderna måste man också ha en viss stimulans i systemet. Det har man i de nuvarande reglerna, och jag kan, herr talman, inte annat än tillstyrka den till utskottsbetänkandet fogade reservationen, som innebär ett bibehållande av nuvarande regler för avsättning till investeringsfonderna.